Herr talman! Jag tror att vi kommer att lyckas. Det kommer att ta tid. Men jag tror inte att vi lyckas om vi använder Kristdemokraternas modell att först själva införa en modell för hur mycket man får ta in i landet och sedan eventuellt låta EG-domstolen avgöra. Om EG-domstolen avgör att vi har gjort fel, och att det är rätt med den fria införseln totalt, svämmar det in ännu mer sprit i landet. Jag tror att det är en rättare väg som regeringen har valt genom folkhälsoministern och finansministern, nämligen att försöka påverka ministerrådet och kommissionen att skärpa bestämmelserna när det gäller införsel och tala om vad som är införsel samt att höja minimiskatterna.
Herr talman! Vi har tydligen olika uppfattning om detta. Vi tror att frågan skulle kunna få ett helt annat fokus. Om vi har en kommissionär som inte ens vet vad som händer inom hans egen union är det ganska allvarligt. Det måste jag säga. Detta skulle få fokus på frågan. Vi är övertygade om att det inte finns mycket att förlora genom att sätta hårt mot hårt. Det är vår avvägning. Jag tycker att jag motiverade det väl. Jag håller helt med Per-Olof Svensson att när det gäller de illegala företeelserna, som kommer att finnas oavsett skatterna eftersom vi inte kan kontrollera varje bil, ska man ha maktmedel att göra det. Där finns en brist i lagstiftningen jämfört med tullen och polisen, som Tullverket påtalade för oss när vi träffade dem, som man borde se över. Jag tycker att det finns anledning för justitieministern att återkomma om hur man kan klämma åt dem så att man inte kan bolla runt. Man får bara undersöka om det finns en sak i bilen, men man får inte beslagta om det finns något annat. Detta måste bli bättre. Jag tror att det är den ena vägen. Den andra vägen är att faktiskt få detta till samma viktiga fråga som rökningen. Man ska veta att detta är skadligt och att ökad konsumtion av alla skadliga ämnen ökar skador och dödsfall bland människor. Det är denna medvetandegrad vi måste jobba mot i alla ändar, från gravida kvinnor och hela vägen genom livet. Där behövs det stora och uthålliga insatser och en fast linje. Det är många partier här i kammaren som hittills har förespråkat det. Jag hoppas att vi fortsätter att vara lika många.
Herr talman! Efter det att finansministern och folkhälsoministern har påtalat detta för kommissionen och ministerrådet känner kommissionären till de handelsresor som pågår. Han är medveten om det och har sagt att man ska titta på det och att det inte verkar stämma med reglerna. Han ska titta på det. Vi hoppas att han återkommer. Om han inte återkommer får vi väl höra efter hur han ser på frågan.

Herr talman! Per-Olof Svensson, jag, Lars Gustafsson med flera är överens om att det behövs ett intensivt arbete på EU-nivå för att höja minimiskatterna så mycket det går och att kraftigt minska införselkvoterna. Frågan är om det räcker. Frågan är svår och splittrar i alla partier. Jag tror inte att det räcker. Jag tycker att läget i dag är ohållbart. Det behövs något mer. Hur mycket? frågar Per-Olof Svensson mig och Centerpartiet - ett inte så stort parti i opposition. Det är väl regeringen som ska agera. Den rimliga frågan är: När kommer ett förslag på riksdagens bord med förslag till åtgärder för att komma ur dagens ohållbara läge? Var står Per-Olof Svensson? kanske vi får höra. Var står regeringen? Var står Socialdemokraterna? Var står vänsterpartierna samlat? Det händer ju inget. Det finns en handlingsförlamning. Det är det stora bekymret. Som jag sade i mitt anförande vill Centern ha en hög alkoholbeskattning. Vi står för det. Verkligheten förändras. Vi får inte alltid som vi vill. Läget är ohållbart. Vi måste kanske även titta på en skattesänkning i någon form. Det är vad Centern säger. Vi kan se på Härstedts förslag vad gäller öl. Han vill sänka skatten på en halv liter öl från 11,80 till 10,40 och på vin med 5 kr för en flaska. Är det dramatiskt eller inte? Det får vi titta på, men vi kan inte göra det förrän det har kommit förslag till riksdagen från ansvarig regering. Var står Socialdemokraterna och regeringen i den här frågan, Per-Olof Svensson?
Herr talman! Vad som skiljer Centerpartiet och regeringen åt är att Centerpartiet säger att vi ska sänka alkoholskatten. Regeringen har inte sagt någonting, varken upp eller ned. Ni har sagt det. Därför frågar jag: Hur mycket vill ni sänka? Svara.
Herr talman! Vi står för en hög skattelinje, men vi har sagt att läget är så allvarligt att vi är beredda att diskutera en sänkning. Vi kan ju inte ta ställning till den frågan förrän det kommer ett förslag från sittande regering. Det är som i andra frågor. När vi diskuterar åtgärder mot arbetslöshet och liknande kommer budet från regeringen: Vad ska ni göra? Vi gör inget. Vi har inga uppfattningar. Centern tar detta på mycket stort allvar. Ni har vårt fulla stöd i kampen för att på EU-nivå få upp miniminivåerna ordentligt och minska införselkvoterna. Vi anser att det måste till ett handlingspaket. Jag var inne på flera saker. Det behövs ett åtgärdsbatteri i vid bemärkelse för att skapa attityder och minska användningen. Skatten är en bit i det hela. Vi vill se åtgärdspaketet för att kunna ta ställning till helheten och då även till om och, i så fall, hur mycket skatten behöver sänkas.
Herr talman! Jag trodde faktiskt att Centerpartiet var spänstigare än att bara sitta och vänta på vad regeringen föreslår. Jag trodde att ni hade egna idéer om det ena och det andra och skulle kunna säga att ni tycker att spritskatten är för hög och behöver sänkas med hälften, 25 % eller 60 % eller 90 %. Någonting måste ni ha tänkt eftersom ni säger att den ska sänkas.

Herr talman! I det betänkande som vi nu behandlar är det både alkohol och tobaksbeskattning. Det kunde ha varit i två olika betänkanden. Det är ju lite olika saker. När det gäller tobak är det två motioner, en av Claes-Göran Brandin och en av Lennart Hedquist och mig och några andra, som diskuterar olika konkurrensförhållanden. Det finns inga reservationer på de här punkterna. Claes-Göran Brandin har en väl formulerad motion som gäller frågan om svensk tobaksindustri ska kunna konkurrera med utlandet. Folkpartiet har inte reserverat sig utan stöder på den här punkten utskottsmajoritetens förslag av den anledningen att alla våra argument kommer, som Claes-Göran Brandin för fram, till godo i detta. Regeringen ska återkomma. Det har redan varit en lagrådsremiss på den här punkten. I den andra frågan har vi den mycket ovanliga situationen att det från de fyra partierna Moderaterna, Folkpartiet, Centerpartiet och Kristdemokraterna i grund och botten föreslås en skattehöjning, nämligen att minimiskatten på cigaretter ska höjas från 90 till 100 %. Det är lite ovanligt. Det brukar vara det motsatta förhållandet, att vi vill sänka. Vi stöder emellertid också på denna punkt utskottsmajoritetens förslag. Man har en skrivning om att man avser att återkomma med en total översyn av tobaksbeskattningen under nästkommande år, och vi vill inte bryta ut heller denna konkurrensfråga ur en sådan. Här handlar det, herr talman, om att den legala handeln ska kunna konkurrera på ett vettigt sätt med den illegala handeln. Båda dessa frågor är alltså egentligen inte tobaksfrågor utan konkurrensfrågor, dels konkurrens med utlandet, dels konkurrens med illegal handel. Jag vill därefter raskt övergå till alkoholpolitiken. Det är en mycket svår fråga där det finns goda argument för många olika ståndpunkter. Som jag ser det finns det en fråga som inte har uttryckts tidigare i den här debatten, nämligen: Vad är huvudfrågan när det gäller att kunna fortsätta bedriva den hälsobefrämjande alkoholpolitik som ligger till grund för svensk del? Här menar jag att det allra viktigaste momentet är att se till att förhindra det privata vinstintresset. Är det någonting liberaler i andra sammanhang står för, herr talman, är det att gynna det privata vinstintresset, men i det här fallet är det allra viktigaste momentet att förhindra privat vinstintresse. Någon talade tidigare om hur mycket sprit vi drack förr här i landet, och det var just det privata vinstintresset som kunde få upp konsumtionen till stor skada för många i svenska folket. De andra instrument vi har är begränsad tillgänglighet, vilket håller på att eroderas. Vi har också prisinstrumentet, som också håller på att eroderas. Jag vill säga att det också finns ett fjärde moment för att hålla nere konsumtionen, och det är opartisk information om både de sociala och de medicinska verkningarna av alkoholbruk, särskilt alkoholmissbruk. Här tror jag ungefär som P-O Svensson att sedan både Socialdemokraterna och Moderaterna häromåret tyvärr kom att ge upp Sveriges undantag från EU:s införselregler behöver vi kraftfullare åtgärder vid våra gränser för att se till att de regler som finns verkligen efterlevs. Jag hoppas att P-O Svensson och Socialdemokraterna i samverkan med alla andra partier kan driva på - jag ser att Ulla Wester står där, och detta har också att göra med tullens möjligheter och så vidare - och verkligen agera i den riktningen. Jag ska inte gå in vidare på detta. Jag skulle gärna ha polemiserat mot Lennart Hedquist, men jag ska avsluta mitt anförande med någonting helt annat, herr talman. Jag skulle vilja önska inte bara herr talmannen och alla ledamöter glad påsk utan även utvidga detta till framför allt alla svenska hem där det kommer att drickas för mycket under denna påsk. Låt oss överallt se till att unga människor slipper bli asberusade, som det så vackert heter, och att denna påsk inte blir en början för många människor till socialt elände och medicinsk olycka.

Herr talman! Sverige har under många år bedrivit en restriktiv alkoholpolitik, vilket har medverkat till att totalkonsumtionen av alkohol har varit lägre i Sverige än i många andra jämförbara länder. Det har i sin tur lett till att Sverige vid internationella jämförelser kunnat uppvisa en lägre andel alkoholskador och alkoholrelaterade sjukdomar. Under senare år har den restriktiva alkoholpolitiken steg för steg uppluckrats. Viktiga alkoholpolitiska instrument som begränsningar av tillgänglighet och relativt höga alkoholskatter är satta under stark press. Införselkvoterna för privat bruk har i praktiken försvunnit. Tullens och polisens möjligheter att ingripa vid smuggling och andra brott har försämrats. Regeringens utredare av alkoholinförseln har föreslagit sänkt skatt på alkohol i syfte att minska privatinförseln från utlandet, trots att det råder osäkerhet om hur ett sådant förslag kommer att påverka alkoholkonsumtionen. Vänsterpartiet anser att det är ett stort risktagande att anamma detta förslag. Finland genomförde som bekant den 1 mars 2004 en alkoholskattesänkning. Kraftigast var sänkningen på starksprit, 44 %. Försäljningen på deras motsvarighet till Systembolaget, Alko, steg med 22 % de närmaste månaderna. Sammantaget har totalkonsumtionen av ren alkohol ökat med ungefär 15 %, enligt den finländske alkoholforskaren Esa Österberg som det refererades till för en stund sedan. Skattesänkningen i Finland har resulterat i en 10-procentig ökning av antalet personer som tagits om hand för fylleri och att rattfylleriet och våldsbrottsligheten har ökat med 10-20 %. Vänsterpartiet anser att Sverige inom ramen för EU-samarbetet bör arbeta för höjda miniminivåer på alkoholskatter i syfte att minska alkoholkonsumtionen för en restriktiv och folkhälsoinriktad alkoholpolitik. I dag är det som bekant i princip möjligt för en privatperson att föra in hur mycket alkohol som helst från andra EU-länder under förutsättning att man har en motivering för mängden. I takt med den accelererande införseln av alkohol, som inneburit ökad totalkonsumtion och minskad försäljning på Systembolaget, har röster höjts för att Sverige ensidigt borde ta tillbaka de gamla införselreglerna. Vänsterpartiet menar att detta är ett intressant förslag men att regeringen först bör klarlägga rättsläget med avseende på bland annat eventuell skadeståndsskyldighet och reglerna om en fri marknad. Vänsterpartiet anser att regeringen bör ta initiativ till en ändring av införselreglerna avseende alkohol för privat bruk och återkomma till riksdagen med en redovisning av vilka initiativ man tagit. Vi kan konstatera att Storbritannien har valt att tillämpa en betydligt striktare linje för privatinförsel än Sverige. Skärpta införselkvoter kan införas med stöd av självaste EG-fördraget och är väl värt en strid i EG-domstolen. Frankrike har nyligen gjort detta för sina regler om att stoppa indirekt alkoholreklam vid idrottsevenemang och fått rätt i domstolen. Herr talman! Sverige måste enligt Vänsterpartiets mening ta en ordentlig strid i EU för lägre införselkvoter genom att hänvisa till den folkhälsoparagraf som finns i EU:s fördrag. De nordiska regeringarna borde bryta dumpningskarusellen genom att försöka komma överens om gemensamma skattenivåer på alkohol. Sverige måste driva frågan om rätt till nationella gränskontroller inom EU. Vissa delar av Kent Härstedts utredningsförslag är mycket bra och bör genomföras. Åtgärder som minskar kriminalitet, langning och tillgänglighet för ungdomar liksom information till och skapande av alkoholfria miljöer för utvalda grupper, till exempel gravida, är bra förslag. Missbruksvården och det förebyggande arbetet måste förstärkas redan nu. I dag kan vi se hur alla länkar i kedjan har försvagats, från öppen fritidsverksamhet för ungdomar i riskzonen till vården av alkoholister, inte minst kvinnliga alkoholmissbrukare. En skattesänkning med 40 % på sprit beräknas kosta staten nästan 1 miljard kronor, enligt Härstedts utredning. Sänkt spritskatt kan dock bli mycket dyrare än de beräknade minskade skatteintäkterna på nästan 1 miljard. Vi har inte räknat med de ökade kostnaderna i sjukvården för alkoholrelaterade skador, fler sjukskrivningar och ökade krav på polisiära insatser - en nota som ska bäras av oss alla i en tid då vård, skola och omsorg redan går på knäna. Herr talman! Alkohol liksom andra varor, läkemedel, kemikalier och krigsmateriel, kan inte jämställas med varor som tv-apparater, kosmetika och ostar. Vissa varor måste omgärdas av specialregler, skatter och särskild prövning. Alkoholinförselutredningens delbetänkande, som kom strax före jul, heter Var går gränsen? Ingen vet i dag var gränsen går. Svensk restriktiv alkoholpolitik med ansvar för folkhälsotänkandet håller på att krackelera. Så mycket kan jag med bestämdhet säga att gränsen är nådd. Införselreglerna måste tydliggöras och skärpas. Viktigaste åtgärden för att alkoholkonsumtionen ska minska är inte skattesänkningar. Herr talman! Jag står givetvis bakom Vänsterpartiets motioner som behandlas i detta betänkande och yrkar nu bifall till reservation 3.

Herr talman! Det är mycket oroande att alkoholkonsumtionen ökar. Sedan 1996 är ökningen åtminstone 30 %. Det finns inga exakta uppgifter eftersom vi inte vet precis vad som tas in på olika sätt och vad som tillverkas illegalt i landet. Uppskattningsvis dricker en man mellan 15 och 64 år i dag ungefär 13,6 liter ren alkohol per år. Andelen olyckor där alkohol är inblandad har sedan vi gick med i EU ökat från 17 % till 29 % enligt Vägverkets statistik. Ca 70 % av alla singelolyckor med dödlig utgång beror på alkohol. Antalet fritidsgårdar minskar medan antalet krogar ökar i landet. Enligt uppgift drabbas ungefär 55 000 europeiska ungdomar varje år av alkoholrelaterad död. 86 % av bilderna i en av våra kända veckotidningar var förra året alkoholglorifierande. 58 % av butikerna i Stockholm klarade inte av UNF:s åldersgränskontroll i höstas. Så här kan man fortsätta. Och i dagarna har det alltså föreslagits en skattesänkning för att ändra inköpsmönstren, som många har kommenterat. Förslaget motiveras delvis med att man vill ändra själva inköpsmönstret därför att Systembolaget har en bättre ålderskontroll. I och för sig är det riktigt att de har en bättre ålderskontroll än handeln. Det är klart visat. Men jag tycker ändå att det är ett dåligt argument. Det kommer fortfarande med den föreslagna lägre alkoholskatten att vara ganska lönsamt att ta in stora mängder alkohol i landet för vidare försäljning. Det finns ingenting som säger att det inte fortsättningsvis skulle vara intressant att även vid en lägre skattenivå sälja alkohol vidare, till och med om den är inköpt på Systembolaget. Det kanske till och med är så att marginalen för sådan verksamhet ökar med det förslaget. Exemplet Finland har nämnts i talarstolen. Där har man gjort försöket att ändra inköpsmönstret genom att sänka skatten. Hur det fungerade har många talat om, så det vet vi allesammans. Det behövs helt andra åtgärder för att försöka ändra alkoholvanorna i vårt land. De motioner som behandlas i det betänkande som diskuteras i dag tar upp många olika förslag på åtgärder som man kan vidta. Bland annat finns förslaget att man från Sveriges sida skulle arbeta för att få en miniminivå när det gäller alkohol som ska gälla hela EU. Den ska naturligtvis ligga så högt som möjligt utifrån vår skattenivå. Det finns också förslag på att vi på olika sätt skulle arbeta för att få en lägre nivå för vilka volymer man får ta med sig in i landet. Det är framför allt den sidan som jag tycker är viktig. Där vill jag bara göra ett påpekande, eftersom det lästes upp ett tidningscitat från talarstolen. Det var alltså inte talaren som sade det utan det var tidningen som påstod att kd var det enda parti som driver kravet på en lägre införselnivå. Det är inte sant. Den linjen har Miljöpartiet drivit mycket tydligt. Vi står också på den sidan. Vi tycker att Sverige kan införa det ensidigt, och vi tycker att vi ska ha råd att ta den striden. Vi tycker alltså inte att vi har råd att offra ett antal tusen människor i landet under de år det tar att arbeta för att komma dit, utan vi måste göra det nu. Folk drabbas varje år av den här höga nivån på alkoholkonsumtionen. Jag är ganska ny här i riksdagen, men jag ställde frågan i socialutskottet i höstas, när jag började där, om det var så att vi i socialutskottet möjligen skulle kunna få yttra oss över alkoholskattefrågorna. Då fick jag till svar att det antagligen borde bli på det sättet. Nu har det inte varit så. Vi har inte yttrat oss över de motioner som handlar om det här. Och socialutskottet har faktiskt ansvar för det som praktiskt händer ute i samhället. Konsekvenserna är alltså vårt ansvarsområde. Jag tycker att det är ganska märkligt. Jag tänker bara utifrån min erfarenhet som kommunalpolitiker. Hade motioner behandlats på det här sättet i min hemkommun hade vi återremitterat dem till skatteutskottet med motiveringen att de rimligtvis borde höra med andra relevanta kamrater så att säga, till exempel efterhöra socialutskottets synpunkter, innan man tar upp dem till behandling. Jag tycker att det är precis så man borde ha gjort. Jag tycker alltså att man egentligen borde göra det redan nu. Jag yrkar bifall till motion So431. Dessutom delar jag synpunkterna i flera av reservationerna, så jag yrkar också bifall till reservationerna 4 och 6.